Herr talman! Egentligen borde man förbigå ett inlägg av denna art med tystnad. Jag kan också förstå att om man som herr Björck enbart studerat Vietnam som Saigonjuntans gäst, kanske man inte har så bra informationer. Men jag skulle ändå vilja lägga till några fakta som belysning av vad det är för propaganda som herr Björck har ägnat sig åt. Herr Björck kan inte veta något om förhållandena i Nordvietnam. Det verkar i alla fall så. Några enkla saker: Man behöver inte vara medlem av kommunistpartiet för att bli vald till olika församlingar där. Det är alldeles riktigt att det är ett kommunistiskt enpartisystem i Nordvietnam, men vårt stöd till Vietnams folks kamp, även Nordvietnams, har inte ett dugg att göra med vilken regering som har makten där i dag, utan det är ett stöd för deras självbestämmanderätt. Det är alldeles otvetydigt för den som varit i Nordvietnam att det inte är ett med terror upprätthållet system, utan en regering som trots att det är ett enpartisystem — ett system som vi inte gillar — ändå har ett utomordentligt massivt folkligt stöd. Ett annat elementärt faktum, herr Björck, är att vad Sydvietnams nationella befrielsefront och Nordvietnam enigt kräver inte är att Nordvietnam skall härska i södra Nordvietnam utan att vietnameser skall härska i sitt eget land. Andra punkten i PRR:s sjupunktsprogram, som också stöds av Nordvietnam, är att det skall bildas en nationell koalitionsregering med representanter från såväl PRR som administrationen i Saigon och fredsälskande krafter i södra Vietnam, som skall genomföra allmänna och fria val — detta som USA och Saigonjuntan i alla år har förvägrat södra Vietnams folk. Vi kräver ingenting annat än detta enkla, att Vietnams folk skall få bestämma i sitt eget land. Herr Björck skall inte tala så högljutt om försvaret mot kommunistiska och andra enpartisystem, för det är inte herr Björcks parti utan vårt parti som har skött det försvaret här i landet.

Herr talman! Det är ganska ofruktbart att ge sig in i polemik med herr Björck i Nässjö, speciellt som han öser ur så grumliga källor att man har svårt att hänga med. Men en uppgift som han anförde kan jag inte låta stå oemotsagd. Det är denna famösa mytbildning om 1954 när, som han säger, 1 miljon nordvietnameser flydde till Sydvietnam. Det var inte fråga om en flykt utan om en evakuering eller ett frivilligt val enligt Genéveavtalets bestämmelser. Och det rörde sig inte om 1 miljon utan om 800 000. Det fanns också en vandring i motsatt riktning, även om den var betydligt mindre, inte minst av det skälet att motståndsrörelsen bestod av bönder. Och bönder är bundna vid sina torvor till skillnad från småborgare, borgare och storfinansmän som blir ganska internationella ibland, vilket vi märkt i denna kammare. Genéveavtalet av 1954 stadgade att 17:e breddgraden skulle vara en provisorisk demarkationslinje för att skilja de stridande åt. De franska kolonialtrupperna och de som kämpade på den franska kolonialmaktens sida i Nordvietnam skulle flyttas söder om den 17:e breddgraden, och de som hade kämpat i befrielserörelsen, i Viet Minh — föregångaren till FNL — skulle flyttas norr om den 17:e breddgraden. I Pentagonrapporten finns ett utomordentligt intressant aktstycke om de CIA-agenter som fick order att arbeta i Nordvietnam och som utförde sabotage och mycket annat. I rapporten lämnas också uppgifter om den falska radiopropaganda som riktades till befolkningen i Nordvietnam. Man gav skräckskildringar av hur förhållandena skulle bli. Resultatet blev att utöver de 200 000, som var anförvanter till marionettrupperna och därför följde dem söderut, flyttade också ungefär 600 000 katoliker, som i många fall stått på kolonialmaktens sida och därför kände att de mera hörde hemma i söder än ett i socialistiskt Nordvietnam.
Herr talman! Fru Dahl kunde naturligtvis inte underlåta att inleda sitt anförande med någon fras om att vad jag hade sagt var av den arten att det borde förbigås med tystnad etc. Jag tycker att fru Dahl kan sluta upp med sådana saker — de tillför inte debatten någonting men återkommer ständigt i hennes argumentationsteknik. Det är tacknämligt att fru Dahl nu uppenbarligen tagit avstånd från påståenden om att regimen i norr är demokratisk. Hon har alltså konstaterat att det är en enpartistat och att hon inte gillar detta. Jag tycker att det är ett värdefullt konstaterande i den här debatten — men då skall man väl också vara litet försiktig med att tala om massivt folkligt stöd för den ena eller den andra regimen. Här har sagts att Vietnams folk skall bestämma i sitt eget land; fru Dahl sade det för en liten stund sedan. Jag tycker också detta av mitt fullaste hjärta, men jag uttrycker en stor tveksamhet i fråga om att något folk i något kommunistiskt land verkligen får vara med och bestämma där. Det skulle vara utmärkt om här kunde ges något exempel på var och när något sådant har skett. Herr Takman hävdade att siffran 1 miljon flyktingar från norr 1954 icke var riktig, utan att det blott rörde sig om 800 000. Nåja, vi skall icke tvista om detta, men det vore mycket, mycket intressant om herr Takman kunde ge mig en siffra på hur många som flydde i motsatt riktning — dvs. från syd till nord — eftersom han nämnde detta i debatten. Till slut, herr talman, ber jag att få återkomma till herr utrikesministern. Jag väntar fortfarande på att han skall göra någon form av uttalande om hur han ser på demokratin i Hanoi. Jag tycker, herr talman, icke att det är för mycket begärt i en sådan här debatt, och jag kommer i annat fall att återkomma till den frågan så länge som det någonsin är möjligt.
Herr talman! För det första: Jag har beklagat den debatteknik som har lett till att herrar Björck i Nässjö och Wijkman har fört in en helt annan aspekt på Vietnamfrågan än den som det har varit angeläget att vi alla skulle enas om i dag, och jag vidhåller min uppfattning på den punkten. Jag beklagar att debatten har fått en annan prägel än den entydiga manifestation för Indokinas folk som vi hade avsett. För det andra vill jag konstatera att inte heller herr Björck i Nässjö har tagit avstånd ifrån USA:s angreppskrig som sådant, från USA:s närvaro i Indokina. För det tredje vill jag för undvikande av alla missförstånd säga detta: Jag tar avstånd ifrån enpartisystem, liksom alla representanter för mitt parti. Men det betyder icke att jag tar avstånd ifrån Demokratiska republiken Vietnams regering och dess politik. Jag upprepar att det är icke riktigt, icke med sanningen överensstämmande att framställa den som en diktaturregim som håller sig vid makten med terror. Var och en som har tillfälle att besöka Nordvietnam kan konstatera det. Och det skulle vara fullständigt omöjligt att med ett system av terror hålla ihop ett folk under sådana förhållanden som det levt under så länge. Själva den försvarskamp och den kamp för att utveckla samhället som man så framgångsrikt har bedrivit förutsätter ett massivt folkligt stöd. För det fjärde: Problemet om enpartisystem i u-länderna är inte heller så entydigt som herr Björck i Nässjö och hans meningsfränder vill framställa det. Det krävs nog att man ser litet mer på hur stora möjligheter som enskilda människor har att påverka sin egen livssituation.

Friheten för människorna i de länder — speciellt i u-länderna — som behärskas av kapitalismen, av det amerikanska rovdriftssystemet, är utomordentligt begränsad jämförd med den frihet som människorna har i Nordvietnam.
Herr talman! Om terror hade varit ett effektivt medel för att vinna kriget, herr Björck i Nässjö, skulle USA ha vunnit detta krig för många år sedan. Jag fick frågan hur många som flydde norrut under första året efter Genéveavtalet. Nu var det inte fråga om en flykt utan ett val och jag tror det rörde sig om några tiotal tusen personer. Men, som jag sade förut, det var självklart för den stora majoriteten av dem som hade deltagit i befrielserörelsen att stanna i sina hembygder på den jord som de brukade. Herr Björck ställde en underlig fråga i det här sammanhanget, nämligen om det fanns något kommunistiskt land där folket självt fått bestämma, om jag uppfattade honom rätt. Vietnam är ett mycket bra exempel. Alla som har läst förre presidenten Eisenhowers” memoarer, Mandate for Change, som för övrigt är en mycket intressant bok, vet att Eisenhower själv sade att Ho Chi Minh 1954 skulle ha fått 80 procent av rösterna mot Bao Dai, som var USA :s man. Kriget i Vietnam började ju på nytt efter 1954 därför att USA inte ville ge det vietnamesiska folket självbestämmanderätt, rätt att själva få avgöra vilka som skulle vara deras ledare.
Herr talman! Jag vill bara för säkerhets skull slå fast att de angrepp som fru Dahl m.fl. riktar mot Saigon och USA har jag ingen anledning att besvara eller på något sätt ta åt mig. Jag står inte här för att försvara vare sig Sydvietnam och regimen där eller regimen i USA. Orsaken till att jag över huvud taget gick upp i talarstolen var att jag tyckte det förelåg oklarhet om vad som egentligen menas med ”Vietnams folk”, vem som egentligen representerar detta folk som det talas så mycket om i debatten. Jag har efter att ha lyssnat till fru Dahls m.fl. inlägg fått fullt klart för mig att även fru Dahl och andra uppenbarligen anser att regimen i norr icke är en demokratisk regim. Fru Dahls tal om att det finns en betydande frihet för individen där kan naturligtvis diskuteras. Den friheten brukar i kommunistiska stater vara ytterligt minimal. När läste vi senast i massmedia från Nordvietnam om opposition, oppositionspress eller om fria val? När läste vi att någon över huvud taget ifrågasatt regimens politiska kurs i Nordvietnam? Rimligtvis måste det i ett land med många miljoner invånare någon gång ha funnits någon där som ifrågasatt denna politik. Det har vi icke fått höra ett ord om. Jag trodde verkligen inte, herr Takman, att vi skulle behöva få höra det där slitna argumentet om Eisenhowers memoarer. Det är bara att konstatera att han skrev dessa för många år sedan. Förutsättningen för att hans förutsägelse skulle vara riktig angav även herr Takman. Det var att valet skulle ske mellan Ho Chi Minh och Bao Dai. Bao Dai försvann, som alla känner till, relativt kvickt, varför det där uttalandet sannerligen inte är särskilt representativt för dagens situation och inte har varit det under snart ett och ett halvt decennium.

Herr talman! Jag hade hoppats att det skulle ha varit full enighet och en bred manifestation här i dag. Så blev nu inte fallet. Jag beklagar detta, men jag tror ändå vi kan faststlå att det finns en bred folkopinion liksom det också finns en mycket bred riksdagsopinion när det gäller angelägenheten av att vårt land gör de insatser som är möjliga för att få slut på bombningarna i Vietnam och åstadkomma verkliga fredsförhandlingar. Vi skall kanske inte ha alltför stora förväntningar på våra möjligheter i det här avseendet. Vi är ett litet land, men det fråntar oss inte vår del av ansvaret. Jag noterar med tillfredsställelse att de nordiska utrikesministrarna också skall diskutera Vietnamfrågan. Vi vet att det är inte bara här i Sverige som man reagerar mot kriget, utan det finns också en kraftig världsopinion. Den amerikanska statsledningen borde inte kunna förhålla sig opåverkad av opinionens vädjanden. USA är världens starkaste nation och borde demonstrera sin styrka med andra medel än militära. För mig rimmar engagemanget i Vietnam dåligt med de frihetstraditioner som för övrigt präglar den amerikanska historien. Vietnam frågan ingår i grunden i det storpolitiska spelet, och det är Vietnams folk som får erfara hur ödesdigert det kan vara att bo där stormakternas intressen möts geografiskt sett. Det gör naturligtvis inte tragedin mindre eller lättare att bära, och det ändrar självfallet inte vår inställning till kriget som metod att lösa meningsskiljaktigheter — stora eller små. Vi anser oss alltså i dag ha anledning att ihärdigt vädja till USA om slut på bombningarna i Indokina. Men samtidigt vill jag understryka nödvändigheten av att Sverige i hela det internationella samarbetet allmänt sett framhåller de små nationernas rätt att utan inblandning utifrån besluta om sina angelägenheter.

Herr talman! Fru Dahl erinrade om att den stora offensiv som sattes i gång i Vietnam vid månadsskiftet mars-april kom lagom till fyraårsjubileet av fredssamtalens inledande i Paris. Det har gått fyra år sedan dess. Det har varit år av ömsom uppflammande, ömsom dämpade förhoppningar om att vi äntligen skulle få ett slut på kriget i Vietnam. Men för ungefär tre veckor sedan fick de förhoppningarna en hårdare knäck än väl någon gång tidigare under de fyra åren. I den mån de fyra interpellationer som givit upphov till denna debatt är representativa för en bred folkmening och uttrycker en oro och förtvivlan som är djupt spridd i svenska folket — och jag är övertygad om att de i den meningen är representativa — så är det väl just den situationen det handlar om. Det är det brutala avbrottet i en utveckling, som har gått upp och ner och där man har ömsom hoppats, ömsom svikits i sina förhoppningar men där vi ändå hela tiden har haft hoppet kvar att det närmar sig slutet, som har utlöst oro och förtvivlan, och det var detta som det fanns anledning att diskutera här i dag. Här har nu förts en lång diskussion som gått vida utanför den situationen. Det är intressanta ting som har sagts från många håll, och det är säkerligen också korrekta iakttagelser som har gjorts från många håll. Men jag kan, herr talman, inte låta bli att tycka att det delvis är fel debatt på fel tid. Det har skett en utveckling i Vietnamfrågan inte bara i Vietnam utan också i Sverige. Det är inget tvivel om att svenska folket i dag är mycket mera enigt i sin syn på Vietnamtragedin än för några år sedan. Detta beror alldeles säkert till stor del på förbättrad information; vi vet nu mer om vad som varit och vad som är, än man visste i slutet på 1950-talet och under 1960-talet. Jag tror också att en uppfattning som vi allmänt i dag hyser här i Sverige ganska väl kommer till uttryck i utrikesministerns svar på interpellationerna i dag. Jag skulle i allt väsentligt ha kunnat skriva det svaret själv. Självfallet kan vi ha olika meningar om formuleringar och nyanser, men jag vill gärna säga följande. Det är tillfredsställande att svenska regeringen anser sig kunna utgå från att kärnvapen icke kommer att användas i Vietnam. Vi är glada för det. Det är också tillfredsställande att läsa: ”Svenska regeringen ser med djupaste allvar på den fortlöpande upptrappningen av kriget, nu senast i form av bombningar mot Nordvietnams mest tätbefolkade områden.” Det är möjligt att jag liksom herr Wijkman och herr Björck i Nässjö lägger in mer i den formuleringen än vad herr utrikesministern har avsett. Jag vill emellertid tro att jag inte gör det. Jag läser meningen exakt som den står i svaret, alltså att svenska regeringen ser med djupaste allvar på den fortlöpande upptrappningen av kriget — således hela upptrappningen, hela brottet i den situation som vi ändå hoppades skulle kunna leda till en lösning förhandlingsvägen. Det är tillfredsställande att den svenska regeringen med djupaste allvar ser på detta. Jag delar också helt den uppfattning som regeringen ger uttryck för, när man skriver att regeringen beklagar ”en ytterligare ökning av krigets lidanden vilka framför allt drabbar en fattig civilbefolkning”. Det är tillfredsställande att den svenska regeringen fördömer bombningar utan åtskillnad mot militära och icke militära mål. Det är också tillfredsställande när man skriver: ”Vi avser att fortsätta våra ansträngningar för att få klart fastslaget att zonoch terrorbombningar är folkrättsligt förbjudna.” Slutligen delar jag helt regeringens uppfattning att konflikten i Vietnam endast kan lösas genom förhandlingar och att det därför är önskvärt att samtalen i Paris kommer i gång så fort som det över huvud taget är möjligt. Jag tycker inte att det borde polemiseras så mycket om detta.

Det går icke någon sådan skiljelinje genom folket. Och jag vore tacksam om ingen, vare sig genom avsiktliga eller — så långt detta nu kan undvikas — oavsiktliga feltolkningar av vad som sägs försöker konstruera en sådan skiljelinje. Jag tror jag vågar försäkra att hela svenska folket i allt väsentligt har den uppfattning som utrikesminister Wickman här har givit till känna som svenska regeringens syn på vad som just nu sker i Vietnam.

Herr talman! Jag skall göra herr Carlshamre till viljes och inte tolka in så mycket i Anders Björcks i Nässjö tidigare inlägg, men jag vill ändå fråga om ett par saker. Anders Björcks senaste anförande gjorde nämligen ett ganska besynnerligt intryck på mig. Anders Björck kom med en lång rad påståenden om den nordvietnamesiska regimen: Den var odemokratisk, man utövade censur osv. Jag skall inte gå in på någon närmare värdering av de påståendena; det tror jag att mycket få i denna lokal med säkerhet och i detalj kan göra. Men jag frågar mig varför dessa påståenden framförs i debatten i dag. Inte kan väl herr Björck mena — det är en fråga och inte en tolkning — att de inre förhållandena i Nordvietnam skulle motivera USA:s bombningar mot civilbefolkningen, dvs. de bombningar och den politik som vi diskuterar? När man öser ner bomber över folkkoncentrationer både i Nordvietnam och i Sydvietnam, när man använder sig av stålkulebomber, av brinnande napalm, av kemiska medel mot risförråd osv., när oppositionen i USA och opinionen i hela världen reagerar hårt mot övergreppen mot civilbefolkningen — då frågar Anders Björck om Nordvietnam är demokratiskt. Är det en ursäkt, ett försvar eller kanske en dimridå för att dölja en oklar uppfattning? Är detta verkligen rätta tillfället att koncentrera sig på en kritik av Nordvietnams regim i stället för att solidarisera sig med den hårda kritik, som representanter för fyra partier har riktat mot en stor nation som med all sin teknologiska överlägsenhet bombar ett fattigt folk, demokratiskt styrt eller inte spelar ingen roll — lidandena är desamma?

Herr talman! Herr Olssons i Kil anförande förvånar mig något. Skulle vi verkligen vara förhindrade att kritisera de inre förhållandena, bristen på demokrati i ett land som spelar så stor roll i den internationella debatten i dag? Skulle vi inte få påpeka bristen på demokrati var den än förekommer? Orsaken till att jag tog upp detta i dag var bl.a. att jag i riksdagens allmänpolitiska debatt i januari försökte få ett uttalande i denna fråga av utrikesministern, som då lika väl som i dag var helt ointresserad av att svara. Jag sade då, att jag kommer att fortsätta att i olika sammanhang ta upp detta spörsmål tills jag fått ett svar. Och det kan då bli så att den tas upp i en debatt där vi diskuterar Vietnamkriget. Självfallet — och jag trodde att det var alldeles kristallklart — delar jag den kritik som här har kommit till uttryck mot USA:s bombningar, mot de terrorbombningar som nu äger rum i Vietnam. Jag trodde verkligen inte att det förelåg någon tvekan på den punkten.

Jag tar avstånd även från detta.

Herr talman! Man måste beklaga att debatten har kommit att till så stor del präglas av helt ovidkommande saker och delvis av ytterst reaktionära argument.

På den sida som då förlorade kriget fortsatte USA att satsa 30 miljarder dollar om året för att vidmakthålla ett kolonialvälde i ny form. Nixonregeringens hittillsvarande s.k. fredserbjudanden är helt oantagliga. Vietnams folk har inte kämpat i ett tredjedels sekel under enorma uppoffringar och med enorma offer för att få ett tillstånd som liknar 1954 och leder till ett nytt krig mycket snart. Vad Nixon begärde i talet den 25 januari var bl.a. vapenvila. Det är självfallet någonting som befrielserörelsen inte utan vidare kan acceptera. Som Far Eastern Economic Review skrev den 5 februari vet Washington mycket väl att ett gerillakrig inte kan stängas av och på som en vattenkran — vilket är möjligt med ett luftkrig — eftersom gerillakriget drivs av sin egen rörelse. I samma tidningsartikel heter det vidare om dessa s.k. fredsförslag: De föreslagna sydvietnamesiska valen kommer inte att tilldra sig något allvarligt intresse i Vietnam. Val som anordnas av Saigonregeringen har en ständig benägenhet att bli halvhändelser eller inga händelser alls. Inte ens de som undertecknade Genéåveavtalen kunde garantera de sydvietnamesiska valen år 1956. Så långt tidningen. Självfallet finns det inte heller nu någon garanti för att det blir annat än terrorval i Sydvietnam.

Herr talman! Jag tycker att det i dag har varit en utmärkt debatt, och jag skall fatta mig mycket kort. Jag beklagar att ett par talare från moderata samlingspartiet har splittrat den eniga opinionen, en splittring som inte kan slätas över av herr Carlshamres besked — jag tror säkert att det var ärligt menat — att han för sin del ansluter sig till reaktionen från de övriga partierna. Herr Wijkman sade att han inte var säker på att det skulle gagna Vietnams folk om Hanoi segrade. Herr Björck i Nässjö talade om bristande demokrati i norr. Med sådana resonemang är man dömd att komma fel i diskussionen om vad som pågår därborta. Vi har full rätt att diskutera världsproblemen, att ha en uppfattning om demokrati och diktatur, osv. Men om vi håller på den nationella friheten har vi inte rätt att låta våra sympatier påverkas av vilka regimer eller vilken politik det är fråga om. Då är vi dömda att komma fel, och det har flera av de moderata talarna i dag gjort. Vi känner till detta från debatter ute i landet. Vet inte herrar Wijkman och Björck i Nässjö att det aldrig har funnits demokratier i Vietnam, att det före fransmännen fanns ett gammalt feodalt kapitalistiskt samhälle där? Så kom fransmännen med kolonialpolitiken, och sedan kom amerikanerna. Varför då här låta sig påverkas av vad det så att säga är för smak eller färg på dem som bestämmer politiken i olika landsändar? Det är väl ändå orimligt. Jag kan inte förstå annat, herr talman, än att moderaterna — jag undantar nu herr Carlshamre — har dragit en lans för USA:s politik och försvarat den, vilket inte kan döljas av att man samtidigt stryker under att man inte gillar USA:s politik. Min uppfattning är att det inte finns något som helst försvar, oavsett vilka värden vi mobiliserar, för USA:s inhopp och att följaktligen skulden ligger där, och enbart där, för den situation som råder i Vietnam. Man frågar sig när man lyssnar på debatten: Hur skulle talen från moderat håll här i dag ha låtit, om det inte hade funnits denna samlade eniga opinion, både ute i landet och här, inom de övriga partierna, om man hade darrat på manschetten när det är fråga om ett entydigt ställningstagande mot USA? Jag vill ställa samma fråga som en av debattörerna från mitt parti har ställt flera gånger men inte fått svar på, men jag skall ställa den på ett litet annat sätt: Anser herrar Wijkman och Björck att USA hade någon som helst rätt att gå in i Vietnam 1954? Säger ni ja till det, då accepterar ni imperialism, en global ideologi med våldet. Säger ni nej, har ni inget som helst försvar för något av vad USA gör i dag. Jag tycker ni kan ta till orda och ge klart besked: Fanns det något som helst försvar för att USA gick in i Vietnam 1954? Jag vill erinra om att USA laborerar litet varstans i världen och stoppar demokratin — den som herrarna tycks ömma för i talen här. Se vad nordamerikanerna har gjort i Sydamerika och litet varstans. Jag skulle kunna tänka mig att USA ss roll i Indonesien var mycket väsentlig vid de enorma mordorgier som förekom där när den andra militärklicken fick makten.

Men ytterst tycker jag att man slåss för värden som är rena fiktioner, eftersom ändå utvecklingen i världen kommer att klart ställa USA :s allmänna attityd mot väggen. Vi kan inte klara världsproblemen med en sådan politik som USA tänker sig, utan vi måste lösa de sociala och ekonomiska problemen. Jag upprepar, herr talman, att jag vore tacksam för ett konkret svar — ja eller nej. Var det berättigat att gå in i Vietnam 1954, eller var det inte berättigat?
Herr talman! Herr Persson i Stockholm säger att vi har splittrat den eniga opinionen. Det innebär alltså, herr Persson, att man icke skall få avvika från den enligt mitt sätt att se ganska ensidiga kritiken under de här veckorna, som hela tiden har lagt all skuld på USA för den upptrappning — som har föranlett interpellationen — av kriget i Vietnam som har förekommit sedan den 1 april eller den 31 mars. Man får tydligen inte i denna kammaren eller någon annanstans, om man är aktiv politiker, ifrågasätta detta. Så fort man gör det anses man ha dragit en lans för USA :s engagemang. Jag vet inte hur många gånger jag skall behöva upprepa att jag, precis som herr Persson, mycket hårt kritiserar den nuvarande bomboffensiven, att jag över huvud taget inte begriper grunden för USA:s totala engagemang och att jag alltså kan svara nej på frågan som herr Persson ställde. Det fanns, enligt mitt sätt att se i dag — jag vill medge att jag ändrat min syn på den punkten sedan mitten av 1960-talet, liksom många medlemmar i det här samhället — ingen som helst grund för detta engagemang från början. Herr Persson talar om färgsättningen. Detta problem är inte fullständigt svart-vitt, här finns faktiskt andra faktorer. Herr Persson säger också att USA är ett hot mot demokratin. Det finns andra stater som jag tycker är större hot mot demokratin, kanske inte akut precis i denna dag. Men det finns stater som Sovjetunionen, som i det här fallet pumpat in militära materiel sedan åratal och bakvägen understött kampen. Jag tycker inte att det är så solklart och hundraprocentigt entydigt att vi, för att uppnå rätten för det vietnamesiska folket att fatta beslut om sin egen framtid, bara skall acceptera att militära maktmedel från kommunistsidan icke skall påtalas. Det är det jag för balansens skull och för trovärdigheten hos vår utrikespolitik velat ta upp som en del i denna diskussion. Jag vill avslutningsvis ännu en gång, för att icke något som helst missförstånd skall föreligga, deklarera att detta inte innebär att jag drar någon lans för USA:s krigföring. Den har jag lika svårt som herr Persson att förstå i dag.
Herr talman! Jag kan anknyta där herr Wijkman slutade. Självfallet drar inte heller jag någon lans för USA:s krigföring i Indokina som herr Persson i Stockholm kanske ville göra gällande. Jag tror att en överväldigande del av svenska folket, inklusive moderata samlingspartiet — herr Carlshamre har redan talat om detta — med djupt beklagande tar avstånd från den upptrappning av kriget som äger rum i Vietnam, precis på samma sätt som utrikesministern har gjort i sin deklaration.

Jag tog också upp frågan därför att jag inte fick något svar av utrikesministern i remissdebatten, när jag då aktualiserade samma fråga av den anledningen att Sverige är ett land som ger betydande hjälp till Nordvietnam. Med detta, herr talman, hoppas jag att jag för min del har gjort klart var jag står i den här frågan. Får jag tillägga att jag, lika litet som herr Wijkman, anser att det funnits någon anledning för USA att engagera sig i kriget vare sig nu eller tidigare på det sätt som skett.
Herr talman! Jag noterar att herr Wijkman för sin del, jag uppfattade inte att jag fick klart besked från herr Björck — erkänner att USA inte hade något berättigande att gå in i Vietnam. Jag tackar herr Wijkman för det och jag tror så mycket mer på det som han erkände att han ändrat uppfattning i den här frågan — att han har tänkt om, ifall jag så får säga. Då herr Wijkman tidigare talade om Nordvietnam erkände han att USA gått in där utan att ha något fog för det. Är det rimligt att vi skall sitta på parkett här uppe i Sverige och runka på huvudet och säga: ”Men vad gör ni nordvietnameser? Går ni in med trupper i Sydvietnam?” Man slåss mot en fiende som inte har någonting där att göra. Man skulle alltså fråga världen till råds vad som kan vara anständigt, om det kan vara anständigt att det vietnamesiska folket från norr och söder slåss efter sina egna huvuden så att säga mot en fiende som har gått in i landet utan att ha någonting där att göra. Är inte det orimligt? Skall vi inte säga, herr Wijkman, att vi kan ha större förtroende för både sydoch nordvietnamesernas förmåga att bedöma vad som är rimligt ur nationens synpunkt än för den bedömning andra har möjlighet till? Herr Björck i Nässjö säger återigen att Nordvietnams politik skulle vara en sådan som miljontals människor i Indokina — utvidgar han debatten till, och med all rätt egentligen — inte skulle gilla. — Jo visst, herr Björck, jag skrev upp det. Menar herr Björck att de gillar fascistregimerna i Laos, Cambodja och Sydvietnam eller de regimer som fanns före den amerikanska ockupationen? Menar herr Björck att om USA vinner kriget åt Sydvietnam eller å egna vägnar, så blir det demokrati, eller vad menar herr Björck? Jag kan inte finna annat än att ni är ute här i globalt tänkande om att det är en kamp mellan diktatur och demokrati och att det följaktligen är berättigat med denna enormt hårda krigspolitik från USA:s sida. Är inte det slutsatsen, så blir ju hela debatten från er sida meningslös.
Herr talman! Herr Persson i Stockholm frågar om inte vi borde dra den slutsatsen att nordoch sydvietnameserna har en egen förmåga att bedöma hur de skall ha det i framtiden. Jo, visst skall vi göra det. Det är alldeles självklart. Men läget är att inte bara Amerika är ute på främmande mark. Det skall vi ha klart för oss. Sovjetunionen har — som jag framhållit flera gånger tidigare här — pumpat in militärt materiel. Jag kan inte se att Sovjetunionen automatiskt har något berättigande att på ett så påtagbart sätt stödja den ena krigförande parten. Jag hävdar fortfarande att vi måste ta hänsyn till realiteter, när vi skall försöka få en fredlig lösning, försöka uppnå en politisk lösning. Statsministern, utrikesministern och andra representanter för regeringspartiet har gång efter annan under de senaste åren sagt att det går icke att finna militära lösningar på den här konflikten, och jag tror att de har alldeles rätt. Då menar jag att den invasion — jag vidhåller det, fru Dahl — det är medveten invasion som nordvietnamesiska trupper igångsatte i början av april över demarkationslinjen har till syfte såvitt jag förstår att uppnå vissa militära mål om icke en seger. Jag menar att vi bör också kommentera den handlingen, därför att detta har ytterligare komplicerat hela den nuvarande händelseutvecklingen. Det finns kausala samband här. Sedan må vi ha precis samma bedömning av ursprungsläget 1954. Jag delar Yngve Perssons uppfattning där, helt och fullt.
Herr talman! Herr Persson i Stockholm påstod att jag hade använt uttrycket ”inte gilla” när det gällde folken och regimen i Nordvietnam. Jag uttryckte mig faktiskt inte så. Jag sade ”leva under”. Det råkar vara en helt annan sak i det här sammanhanget.
Herr talman! Den här debatten har pågått ganska länge nu och jag tror att den börjar närma sig sitt slut. I likhet med vad herr Wijkman och herr Björck i Nässjö sade tror jag, att det egentligen inte finns någonting som det är så viktigt att ta fram i den här debatten som fakta. Det finns nämligen ingenting som i lika hög grad som fakta kan bevisa USA:s skuld i frågan om kriget i Indokina. Men det är någonting helt annat det än att göra som herr Wijkman och herr Björck, att försöka föra den här debatten från huvudspåret till att handla om vissa detaljfrågor där deras kunskap, som de har demonstrerat här, dessutom är mycket begränsad. Och det är någonting annat som det är minst lika viktigt att ha med sig i en sådan här debatt, och det är de moraliska aspekterna på vad som händer. Om man demonstrerar att man brister i känsla för vilka fakta som det från moralisk synpunkt kan vara viktigast att framhäva, får man finna sig i att vi drar våra slutsatser om det. Med tanke på vad moderata samlingspartiet ofta står för och efter vad dess representanter herr Wijkman och herr Björck här har framfört, tycker jag inte att vi har anledning att ta så förfärligt många lektioner från deras håll om de heliga principer som vi som stöder Indokinas folk vill slå vakt om. Det finns nästan inga heliga principer, som demokrati, social rättvisa och även religiösa principer, som inte USA har dragit i smutsen i det här kriget och som de inte samtidigt har utnyttjat i sina hycklande propagandafraser för att motivera kriget. I dagens nummer av Aftonbladet finns det ett citat från 1970 av president Nixon, och det lyder så här: ”Just nu har vi satt varenda fältpräst i Vietnam att be om uppehållsväder så snart som möjligt. Man måste ha vilja och beslutsamhet för att göra det som är rätt för USA.” Jag tror att de som är hängivna kristna verkligen reagerar, i likhet med fru Jonäng, mot att deras religion på det sättet dras i smutsen. Vi som har hört USA tala om demokratins principer som ett motiv för dess krig mot hela folk reagerar mot detta. Jag tror, herr Wijkman, att det vore en framgång för demokratin om befrielserörelsen i södra Vietnam och dess bundsförvanter och bröder i Nordvietnam segrade. Jag är alldeles övertygad om det. Och herr Björck skall inte komma och försöka blanda bort korten här genom att göra gällande att Nordvietnam framträder med anspråk på att representera södra Vietnam. Nordvietnam har, som jag har framhållit, bestämt och konsekvent ställt sig bakom de sju punkter för fred i Vietnam som Sydvietnams provisoriska revolutionära regering har lagt fram. Där framhålls mycket klart att folket i södra Vietnam självt genom fria val måste lösa frågan om vem som skall styra det landet i fortsättningen. Det är den rätten som Nordvietnam stöder genom att också aktivt stödja befrielserörelsens kamp i södra Vietnam. Det är den principen och kravet på att alla militära aktioner skall upphöra som USA hela detta år, och alla tidigare år, har vägrat att diskutera. Och det var de principerna — det vill jag gärna erinra om i dag för att markera den breda samling som ändå finns här — som vi ställde oss bakom när en bred majoritet i den svenska riksdagen i höstas stödde ett upprop till stöd för PRR:s sjupunktsprogram. Herr Carlshamre gjorde ett inlägg som inte var entydigt. När han talade om att man för ungefär tre veckor sedan mycket brutalt tvingades inse att det inte finns något hopp om en fredlig lösning tills vidare, utgår jag från att han syftade på USA:s ensidiga avbrytande av fredsförhandlingarna i Paris. Jag tror också att herr Carlshamre kände sig besvärad och ville markera ett avståndstagande från de inlägg, som gjorts här av hans partibröder. Jag hoppas att han då är representativ.

Herr talman! Efter att ha lyssnat till denna överläggning, som borde ha blivit en enstämmig manifestation mot de grymheter som sker just nu i Indokina, har jag ett behov av att säga några få ord. Utrikesministerns svar gav verkligen en god grund för att det skulle ha varit möjligt att få till stånd en sådan manifestation. Herrar Anders Björck och Anders Wijkman har trots detta uppträtt på ett sätt som skulle vara förtjänt av Fabian Månssons bekanta replik: ”Vet hut, vet sjufalt hut!” Kanske var det detta som herr Carlshamre på sitt sätt formulerade. Jag hoppas i varje fall att det var innebörden.

Herr talman! USA:s engagemang i Indokina finner jag tragiskt. Det är ju en uppfattning som delas av mycket inflytelserika opinioner även i USA, något som vi framför allt sett i den omröstning som skedde i senaten i går. Jag tror att det amerikanska engagemanget i Indokina — om avsikten ursprungligen var att befrämja demokratiska och västerländska humanitära intressen — har kommit att verka för de motsatta idealen. I ett sammanhang så invecklat som detta kan man förvisso kritisera bägge parter. Men jag har den uppfattningen, herr talman, att USA:s närvaro i Indokina är svårast att förstå liksom även själva krigföringen med moderna avancerade medel.
Herr talman! Jag hade verkligen inte trott att jag skulle behöva gå upp i den här debatten igen, men efter att ha hört herr Gustafssons i Byske märkliga anförande kan jag inte underlåta det. Skall man alltså bli ombedd att veta hut, om man deltar i en debatt i denna riksdag, och kritiserar ett land för dess brist på politisk demokrati? Om herr Gustafsson i Byske har en sådan inställning så vill jag returnera hans ord.
Herr talman! Herr Gustafsson i Byske menade vad han sade!

Herr talman! Herr Jonasson har frågat mig om jag vill medverka till att den utvidgade rätten till insättning på skogskonto i samband med stormfällningar får utnyttjas även i samband med avverkningar, som indirekt orsakas av storm fällningar, t.ex. vid mera omfattande insektsangrepp. Interpellationen gäller det fallet att stormfällningar gett upphov till insektsangrepp. För att hejda dessa angrepp kan drabbade skogsägare, menar interpellanten, bli tvungna att avverka skog i större omfattning än normalt. Enligt interpellantens uppfattning bör dessa skogsägare ha samma förmånliga möjligheter till skogskontoinsättningar som de skogsägare som blivit direkt utsatta för stormfällningar. Frågan aktualiseras närmast av stormfällningarna år 1969 i Västsverige. Jag har inhämtat vissa synpunkter från skogsstyrelsen i frågan. Skogsstyrelsen är av den uppfattningen att avverkningar i syfte att hejda insektsangrepp, som föranletts av stormfällningarna år 1969, i största möjliga utsträckning kan göras inom ramen för de ordinarie avverkning arna. Styrelsen anför att de avverkningar som förorsakats av insektsskador och insektsbekämpning endast i undantagsfall värdemässigt kommer att överstiga två normala årsavverkningar, vilket är det allmänna kriteriet för den förmånligare skogskontoinsättningen. Styrelsen framhåller vidare, att inga enskilda skogsägare tvångsmässigt ålagts att avverka skog för att hejda insektsangrepp. Bekämpningsåtgärderna är alltså frivilliga. ; Det anförda tyder enligt min mening på att de av interpellanten åsyftade avverkningarna i regel inte kommer att medföra något ökat uttag för berörda skogsägare. Tillräcklig anledning att låta de förmånligare reglerna för skogskontoinsättningar gälla jämväl för skogsägare som blott indirekt drabbats av stormfällningar kan därför inte anses föreligga. Jag vill också tillägga, att en sådan utvidgning säkerligen skulle bli svår att tillämpa i praktiken. I sammanhanget må slutligen nämnas, att statsbidrag utgår — i regel med 75 procent — till kostnader för åtgärder som skogsägare vidtar i insektsbekämpande syfte. Dessutom har riksdagen nyligen beviljat statlig garanti för lån på förmånliga villkor till skogsägare för att finansiera avverkning och lagring av virke som avverkats för att bekämpa skadeinsekter.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

Man har räknat med att i Värmland 500 000 träd dog under 1971, och det motsvarar ca 160 000 m? virke. Stora risker föreligger nu att barkborreangreppen sprids och att ytterligare mängder skogsråvara förstörs. Det är därför nödvändigt att åtgärder vidtas så snart som möjligt för att stoppa dessa insektsangrepp. Upparbetning av skadad skog är nödvändig, men det behöver också läggas ut fångstvirke under insekternas svärmningsperiod. Statsbidrag och garantilån till ändamålet kan utgå. Detta är i och för sig bra, men det löser ej alla problem. Skall vi få stopp på denna smitta, måste vi göra allt för att stimulera skogsägarna till olika åtgärder. Då det förhåller sig så i praktiken att vissa skogsägare nu på en gång måste hugga ned det mesta av sin skog, borde dessa enligt mitt sätt att se beviljas ökade möjligheter till insättning på skogskonto, på samma sätt som gäller när man har stormfällt virke. Vederbörande skogsägare är i detta fall nämligen i ungefär samma situation. Till detta säger nu finansministern nej. Han anser inte att det föreligger något behov härav. Orsaken härtill skulle vara uppgifter från skogsstyrelsen att avverkningarna kan göras inom ramen för de ordinarie avverkningarna. Enligt samma uppgifter skulle det här röra sig om ungefär två års normala avverkningar för varje skogsägare. I undantagsfall drabbas skogsägarna emellertid hårdare. Det är riktigt, herr finansminister, att det är fråga om undantagsfall. Men det är för dessa som jag nu talar. De är inte många, men frågan kan vara nog så viktig för dem det gäller. Också de är människor, och om inte den aktuella skogen röjes bort, kan vi få en mycket stor katastrof. Det finns de som måste ta bort huvuddelen av sin skog. Skogsstyrelsen säger att inga enskilda skogsägare tvångsmässigt ålagts att avverka skog för att hejda insektsangrepp. Det är riktigt, men då är det väsentligt att man på frivillighetens väg kan klara av situationen. Här gäller det att stoppa smittspridningen så fort och effektivt som möjligt. Finansministern säger att en utvidgning av bestämmelserna på det sätt som jag efterlyst skulle bli svår att tillämpa i praktiken. Nej, herr finansminister, det är inte svårt. De som vill komma i åtnjutande av den utvidgade rätten till insättning på skogskonto skall ju redan nu ha ett intyg från skogsvårdsstyrelsen på att avverkningarna gäller stormfälld skog, och det är enkelt att följa precis samma system. Det är inte svårt för skogsvårdsstyrelsens tjänstemän att avgöra detta. Och ingen avverkar mera skog i nuläget än han behöver, bara för att få sätta in pengar på skogskonto. Han avverkar för att få bort den skog som är skadad. Jag tackar finansministern för svaret, men jag beklagar svarets negativa innehåll. Jag tror att om finansministern själv hade varit i tillfälle att på ort och ställe se på situationen hade svaret varit ett annat.

Herr talman! Jag vill också beklaga finansministerns negativa inställning i den här frågan och undrar om det inte går att ompröva ställningstagandet. De angrepp som skett i anslutning till stormskadorna 1969 är ju ytterligt oroande inte bara i Värmland utan också i många andra delar av vårt land, t.ex. mitt hemlän Södermanland. Det har förekommit starka angrepp av tallmärgborren som i hög grad har nedsatt tillväxten på tallskogen under flera år. Som regel klarar sig skogen och kommer i gång så småningom igen, men det uppstår betydande förluster. Särskilt besvärlig är emellertid den åttatandade granbarkborren, som ju har orsakat att många granar dött. I Sörmland, särskilt de västra delarna, där stormen härjade kraftigt 1969, finns stora enhetliga bestånd som ägarna nu får lov att avverka helt och hållet därför att granbarkborren har tagit död på större delen av granbeståndet. Man vet faktiskt inte i dag riktigt hur man skall bekämpa dessa insekter. Enda möjligheten som man kommit fram till är att fälla friska granar, dubbelt så många som man kan räkna fram är torra. De skall ligga till framåt midsommartid för att dra åt sig insekterna, som då söker sig till dessa träd. Virket skall sedan upparbetas och tas bort före sommaren. På det sättet tror man sig kunna hejda invasionen. Vi vet tyvärr inte om metoden ger goda resultat, men man måste ju försöka något. Jag tycker att den enkla åtgärd som herr Jonasson föreslagit, dvs. att skogsägare som drabbats hårt av angreppen skall få sätta in medel på skogskonto i likhet med vad de fick göra vid stormhärjningarna, är mycket rimlig. Det som gör att finansministern ställer sig negativ är dels att statsbidrag utgår i sammanhanget, dels att det kanske skulle vara svårt att tillämpa det föreslagna systemet. Jag tror inte att någotdera skälet är särskilt bärande. Finansministern säger att statsbidrag i regel utgår med 75 procent av kostnaderna för åtgärder som skogsägare vidtar i insektsbekämpande syfte. Det låter kanske som om det vore mer än det faktiskt är. Det är 75 procent av godkända merkostnader man får. Skogsvårdsstyrelserna tilldelas ganska begränsade medel i det här fallet, och detta gör att det är långt ifrån 75 procent av de verkliga kostnaderna man får bidrag till. Det utgår ett engångsbidrag om 40 kronor, oberoende av hur stora kostnaderna är. För kvalitetsförluster kan man sedan få 3 kronor per m? och för merkostnader i samband med upparbetningen mellan 1:50 och 5:50 per m?, beroende på vilka mängder det gäller. Det täcker merendels långtifrån 75 procent, hur mycket är svårt att uttala sig om. När det gäller svårigheten att tillämpa detta, tror jag inte att det skulle vara någon besvärlig sak. Skogsvårdskonsulenterna fick i samband med storm fällningen göra en besiktning på platsen, och de fick då lämna intyg att det var stormfällning i väsentlig utsträckning, motsvarande ungefär två års avverkning. De kunde i vissa fall även godta betydligt mindre stormfällning, om den särskilt hårt hade drabbat ett värdefullt bestånd. Det kunde givetvis gå till på samma sätt nu, att konsulenterna fick göra en liknande bedömning och ta hänsyn till det enskilda fallet. Jag tycker alltså inte att de motiv som förebragts här för att det skulle vara svårt att gå med på detta är bärande. Jag vill hoppas att finansministern överväger frågan en gång till.
Herr talman! Jag skall ärligen erkänna att jag begriper att denna interpellation har ställts, men när jag fick den ansvariga skogsstyrelsens yttrande och gjorde överväganden med hänsyn härtill, hamnade jag på den ståndpunkt som interpellationssvaret ger uttryck för. Det måste som herr Jonasson själv säger ligga i skogsägarens eget intresse att sätta stopp för dessa insekters angrepp. Det är riktigt att det statsbidrag som då utgår är statsbidrag på merkostnaden. Det är helt naturligt; det kan inte vara på den normala kostnaden som det skall utgå något statsbidrag. Men detta statsbidrag är satt så pass generöst som till 75 procent och kompletteras med den statliga garantin för lån på förmånliga villkor till de skogsägare som behöver finansiera sin avverkning och lagring av virke som avverkas för att bekämpa dessa skadeinsekter. Det föreligger för närvarande ett klart inslag av hjälp från statsmakterna i den aktuella situationen. Man kan näppeligen gå så långt att man säger att en företagare som alltid måste arbeta med en viss riskmarginal skall vara i den situationen att alla risker elimineras. Man får också understryka att det finns möjlighet att normalt avsätta på investeringskonto eller på skogskonto. För närvarande gäller som regel — även beträffande dessa avverkningar — att man får avsätta 60 procent respektive 40 procent på avverkningsrätter eller egen avverkning, och de alldeles speciella extra favörerna innebär alltså en höjning av dessa procentsatser till 80 respektive 50 procent. Men de ursprungliga procentsatserna måste ändå betraktas som en icke oväsentlig favör för skogsägarna och de står självfallet till förfogande. Det är självklart, men jag har velat understryka det i detta sammanhang.

Herr talman! Detta är ett skogsägarintresse, men det gäller inte bara skogsägaren själv utan det kan gälla rågrannarna som så småningom kan komma att få kännas vid detta. Det är ur den synpunkten man vill komma åt skadegörelsen. Det är många som har mogen och fin och väl genomgallrad skog och som nu måste slakta bort den, ta många års avverkningar, och då är de naturligtvis, för att skatten inte skall ta för hårt, i stort behov av att få en utjämning. Den kan de få genom denna högre procentsats. Jag tycker att det är synd att finansministern hamnat på den här linjen, som han uttryckte sig. Men det är väl så om man får dåliga råd, och det kanske också finansministern får ibland.
Herr talman! Jag vill också poängtera att detta är en fråga av stort allmänt intresse. Jag tror att alla skogsvårdsstyrelser i de län där skadegörelsen förekommer i stor utsträckning är ytterligt oroade för att de inte vet hur de skall bära sig åt för att stoppa den. Det har utan tvivel en epidemisk karaktär, och därför måste man ta till alla medel för att komma till rätta med det. Den fråga som herr Jonasson har tagit upp är kanske liten i sammanhanget, men en vidgning av rätten till insättning på skogskonto kanske på sitt sätt kunde vara en hjälp för många skogsägare. Därför tycker jag att svaret är beklagligt, men jag hoppas att det går att tänka om.
Herr talman! Herr Fågelsbo har frågat mig 1. om jag har för avsikt att vidta några åtgärder för att minska det arbete för företag och enskilda personer som följer med skyldigheten att lämna uppgifter för statistiska och liknande ändamål, samt 2. om jag vill överväga möjligheterna att införa någon form av kostnadsersättning i de fall uppgiftsskyldigheten har särskilt stor omfattning. Sedan år 1970 arbetar en utredning för att se över bestämmelserna om företagens och andra arbetsgivares uppgiftsoch uppbördsskyldighet m.m. Enligt direktiven skall utredningen kartlägga uppgiftsskyldighetens omfattning och ta ställning till vad som kan göras för att samordna och förenkla rutinerna på området. Innan utredningen redovisat sitt arbete saknas anledning för mig att ta något initiativ i de av interpellanten väckta frågorna.

Herr talman! Jag ber att till finansministern få framföra ett tack för det svar som jag har fått på min interpellation. De frågor jag tagit upp i interpellationen och den utveckling som uppgiftslämnandet fått i vårt samhälle är för många företagare både irriterande och arbetskrävande. Statsrådet åberopar att här finns en utredning och att det saknas anledning för honom att ta något initiativ i de i interpellationen väckta frågorna innan utredningen redovisat sitt arbete. Jag skulle då vilja ställa några tilläggsfrågor: Har finansminister Sträng någon uppfattning om hur långlivad utredningen kan bli? Kan vi påräkna något resultat redan i år? Ingår i direktiven till utredningen även frågan om kostnadsersättning för uppgiftslämnandet?
Herr talman! Detta är ju i själva verket ingen ny fråga. Redan på 1960-talet — jag vet inte ens om vi hade glädjen att ha herr Fågelsbo som ledamot av riksdagen vid den tidpunkten — diskuterades den mycket intensivt i samband med att omsättningsskatten infördes. Efter mycket långa och utförliga debatter avvisade riksdagen tanken på ersättning.

Jag kan ju avslöja att jag personligen inte är alltför själaglad när jag tvingas ta pennan i hand och fylla i långa och utförliga cirkulär från myndigheterna — många gånger i frågor som jag tycker är efemära och relativt obetydliga. Som lojal undersåte gör jag det naturligtvis utan att bråka, men onekligen har denna verksamhet under åren utvecklats så att det funnits anledning att se över den. Personligen har jag den uppfattningen att detta får man finna sig i utan att kräva betalning, oavsett vilken civil status man har. Jag kan tyvärr inte ge något besked om hur lång tid denna utredning behöver för att göra en översyn av utvecklingen och omfattningen av verksamheten. Jag kan inte heller påminna mig att utredningen har i uppdrag att ägna sig åt frågan om huruvida den som fyller i uppgifterna skall ha ersättning för sitt arbete eller inte. Det betraktar jag såsom ett ställningstagande på regeringsbasis, och det är som sagt en fråga som vi har diskuterat i många år. På den punkten har jag varit negativ, och jag måste bekänna att det är jag även fortsättningsvis.

Herr talman! Civilutskottets betänkande nr 9 tar upp de bostadsfrågor som väckts i statsverkspropositionen under inrikesdepartementets huvudtitel och de motioner som anknyter till dem. Senare i dag har vi att behandla bostadsoch samhällsplaneringsfrågor som närmast faller under justitieoch civildepartementens områden. Jag finner det angeläget att redan inledningsvis få uttrycka min tillfredsställelse över att den nya utskottsorganisationen gjort det möjligt att inom ramen för ett utskotts behandling kunna debattera och ta ståndpunkt till frågor som berör den helhet som samhällsbyggnadsområdet trots allt utgör. Vi har i utskottet förutsatt att denna grundtanke även i fortsättningen skall beaktas vid remittering av propositioner och motioner, t.ex. i hyresfrågor som är förenade med bostadspolitiska bedömningar. Bostadsbetänkandet innehöll i fjol hemställan i 50 punkter, 25 punkter i samband med reservationer och två särskilda yttranden. I år lägger vi fram ett bostadsbetänkande med hemställan i 41 punkter, 19 reservationspunkter och ett särskilt yttrande. Denna utveckling beror inte på att den demokratiska oppositionen gett upp några positioner. Den är väl snarare ett uttryck för att den bostadspolitiska debatten i mycket är på väg att mer koncentreras till grundläggande frågor och inte i så hög grad som tidigare handlar om vad man ironiskt brukade kalla ”bostadsmaffians” inbördes uppgörelse om tekniska och byråkratiska lösningar i ett invecklat administrativt system. Utvecklingen beror till viss del också på att mittenpartierna i år kunnat samordna sina konkreta alternativ i större utsträckning än tidigare. Vad är nu huvudlinjerna i respektive riksdagspartiers ståndpunkter, i den mån de blivit aktuella vid riksdagsbehandlingen? Först och främst bör strykas under att enigheten och uppslutningen är i det närmaste total när det gäller övergripande bostadspolitiska målen. När det sedan gäller konkreta åtgärder för att nå dessa mål kan vi urskilja olika huvudlinjer. Regeringen och regeringspartiet har ju traditionellt funnit att allt vad de hittat på och tillskapat varit bra och av den anledningen bör behållas. Reformförslag har därför regelmässigt avvisats, i vart fall intill den dag då man eventuellt sett sig tvungen att handla, men i så fall först sedan man gjort reformförslagen till sina egna. Men i det sammanhanget får man väl trösta sig med att opposition trots allt lönar sig. Jag har t.ex. i år med viss glädje kunnat konstatera i uttalande från inrikesministern att han är på glid mot en större förståelse för ett ökat småhusbyggande. Ett ytterligare andrum, som väl räcker över nästa valrörelse, har regeringen skaffat sig genom boendeutredningen och den aviserade nya översynen av finansieringssystemet. Därmed vill jag inte på något sätt ha sagt att dessa utredningar är onödiga. Tvärtom kan de vara fram komliga kanaler för att föra in tidigare nedröstade förslag i handlingen. De konkreta och genomförbara alternativen står som tidigare center och folkparti för. Moderaterna har, likaledes som vanligt, ställt sig utanför en mer ingående diskussion om samhällsbyggnadsproblemen och upprepar sina beklaganden över tingens hopplösa tillstånd. Vänsterpartiet kommunisterna är i princip på samma ståndpunkt och upprepar dogmatiskt samhällsägandets fördelar. Den bostadspolitiska debatten har alltmer koncentrerat sig till bomiljön, produktionskostnaderna och hyresnivån. I detta sammanhang har man ofta behandlat de regionalpolitiska utgångspunkter som i sig kan förklara och ge nyckeln till lösningar av viktiga frågor på det bostadspolitiska fältet. Bostadsfrågan är en av de mest centrala samhällsuppgifterna. Detta förhållande får dock inte leda till att vi inte vill eller vågar tala om uppenbara bristfälligheter i det nu rådande bostadspolitiska systemet eller fattar beslut om prioriteringar, som kanske endast innebär tillfälliga fördelar men som i det längre perspektivet snarare är till skada än till nytta för bostadskonsumenterna. En mera realistisk bedömning innebär ibland att vi måste avstå ifrån att räkna fram trenden och i stället försöka nyttiggöra de givna resurserna på annat sätt än genom att fortsätta en expansionspolitik av bara farten i vissa orter och regioner, särskilt då storstadsregionerna. Eftersom en av de grundläggande faktorerna för att bedöma investeringsbehovet på sikt är de ensidigt inriktade resursinsatserna till dessa orter och regioner, blir också härvidlag den regionala utvecklingsplaneringen den minsta gemensamma nämnaren. I ett samhälle med mindre centraliseringstendenser skulle det vara mycket lättare att ta itu med den fortsatta höjning av bostadsstandarden både inom och kring lägenheten som ju ytterst är målet. De höga hyrorna i nyproduktionen har stått i centrum sedan den akuta bostadsbristen började sin vandring ut från den politiska arenan. Det borde vara höjt över allt tvivel att allt som kan göras också skall göras för att sänka de kostnader som skall bestridas med hyran. Vad är det då som kan göras i denna del? Drift-, underhållsoch räntekostnaden kan knappast påverkas på annat sätt än genom rationaliseringar och genom nya tekniska lösningar. Kapitalkostnaderna beror på produktionskostnad och räntenivå. Utgår man ifrån att dessa faktorer i stort sett är givna, återstår bara att välja mellan subventionsformerna eller kombinationer av dessa. Då inställer sig den politiska balansaktens huvudnummer, dvs. att sänka kapitalkostnaden i hyran. Denna kostnad ingår på grund av paritetslånesystemet redan nu till endast cirka två tredjedelar i hyran, vilken trots detta upplevs som alltför hög. Den enda rimliga slutsatsen måste då bli att fråga sig om räntenivån är rätt bestämd. Med all respekt för de nationalekonomiska naturlagarna och det internationella inflytandet får väl ändå erkännas att räntenivån är en slutprodukt av en mer eller mindre ofullkomlig mänsklig avvägning och att möjligheter finns att anpassa den långa räntan så att den inte skall behöva innebära en subvention. Någon skall ju ytterst ändå någon gång betala alla kostnader. Jag tror att debatten skulle tjäna på att vi såg på den här frågan som det fördelningsproblem den innerst inne ändå är. Även om både boendeutredningen och den nya utredningen om finansieringssystemet kan komma in på och förhoppningsvis finna konstruktiva lösningar på de här frågorna, bör ändå debatten i väntan härpå föras i realistiska termer. Kraven på realism i de ekonomiska sammanhangen får inte och bör inte vara ett utslag av defaitism. Hur vi än senare kommer att lösa de här frågorna, byggs det under tiden bostadsområden som såväl vi själva som våra barn och barnbarn skall leva med och i. Vi måste därför aktivt engagera oss i bomiljöns utformning. En av de mest brådskande frågorna i det sammanhanget är att se till att långdragna och invecklade planeringsprocesser inte får ett järngrepp över de människor som skall styra dem. Även i det fallet får vi sätta vårt hopp till bygglagutredningen. Det är dock klart att vi som politiker redan nu måste ta vårt ansvar för att den debatt om samhällsbyggandet som så engagerat och stimulerande förs på alla nivåer i vårt samhälle inte bara stannar vid att bli en lång lista av osorterade synpunkter och krav. Vi måste från vårt håll hjälpa till, så att debatten blir konstruktiv och inte lika svår att överblicka som den planeringsverksamhet samhällets olika organ hittills bedrivit och som så hårt kritiseras. Vi måste därför inte minst för vår egen del försöka nå fram till en ordning, där samspelet mellan olika beslut står fullt klart. En, om jag förstår saken rätt, grundläggande förutsättning härför är att forskningen rörande samhällsplaneringsfrågor får en inriktning som leder fram till alternativ vilka kan begripas av vanligt folk men också kan omsättas i det praktiska livet. Detta krav förutsätter i sin tur att de som är ansvariga för de administrativa frågorna i planeringsprocessen kan marknadsföra olika lösningar och alternativ utan att vara alltför snävt bundna inom sin sektor. Målsättningar för planeringsarbetet måste konkretiseras ute i de olika kommunerna. Riksdagen kan lämna sitt bidrag genom att ge ökade möjligheter och bättre resurser därtill inom den kommunala självbestämmanderättens ram. Utgångspunkten i framför allt en debatt om boendemiljö och närmiljö måste bli en fortsatt strävan mot det decentraliserade samhälle som ger människorna en praktisk möjlighet att påverka och delta i planeringsbesluten, naturligtvis med hänsynstagande även till riksintressen. Herr talman! Andra talare kommer att behandla de särskilda utskottsoch reservationsståndpunkterna. Jag vill dock redan nu yrka bifall till reservationerna 1 a, 2, 3, 4, 8 a, Il a, 12, 13 och 15 samt i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! De yrkanden som ställts i civilutskottets betänkande handlar alla om tekniskt invecklade problem kring låneramar, finansieringssystem, konkurrensvillkor, hyreslagstiftning och markanvändning. Det är ofrånkomligt att det blir på det sättet, eftersom det är denna typ av frågor som riksdagen skall ta ställning till när vi diskuterar bostadspolitik. Men egentligen handlar detta betänkande om att bygga omkring 100 000 nya hem för familjer med barn, för familjer utan barn, för ensamstående, för dem som har goda inkomster, för dem som har sämre inkomster, för de välanpassade människorna och för de socialt utstötta. Det handlar också om att nyskapa och omskapa vad som är och kommer att bli några hundratusen människors hembygd. För de beslut vi fattar under ärenderubriken Bostadsbyggande har inte bara att göra med de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för hur man bygger hus, även om de problemen är viktiga nog. Husen vare sig de är höga eller låga, vare sig de är byggda för en eller flera familjer är ju ändå bara en del av den boendemiljö som för att fungera även måste innehålla andra saker — hyggliga vägar, kollektivtrafik, arbetsplatser, butiker, skolor, grönområden, lekplatser, fritidsanläggningar etc. Dessutom handlar det om att av de ungefär 100 000 nya bostäder som kommer att påbörjas innan vi om ett år igen skall diskutera anslag till bostadsbyggande m.m. skapa miljöer som fungerar också socialt.

Formellt är det alltså bara de 55 yrkandena om anslag och lagstiftning som vi skall ta ställning till i dag. Resten lämnar vi åt kommuner, bostadsföretag, bostadsrättsföreningar och åt enskilda att sköta. I realiteten kräver en framgångsrik bostadspolitik ändå att vi ser bostadsbyggandet som en del i den totala boendemiljön. Det är från den utgångspunkten vi skall bedöma frågan om bostadskostnader och bostadsstandard, administrativa former för långivning till kommunerna, upplåtelseformer och hustyper, hur mycket vi skall bygga och var vi skall bygga etc. En av förutsättningarna för att bostadspolitiken skall kunna bidra till att skapa en socialt riktig miljö är att byggandet anpassas till de boendes önskemål. Detta är en märkvärdigt ny frågeställning i bostadsdebatten. Under de tre decennier som gått har ett problem dominerat över allting annat i den bostadspolitiska debatten — bostadsbristen. Allt som byggts har kunnat hyras ut, i regel redan på ritningsstadiet. På knappast något annat område har vi så renodlat haft en säljarens marknad som när det gäller bostäder. Ansvarsmedvetna bostadsplanerare och bostadspolitiker har inte saknats vare sig inom den kommunala, den kooperativa eller den enskilda sektorn, och mycket av efterkrigstidens bostadsarkitektur är nog ändå bättre än sitt rykte. Men man har i stor utsträckning ändå byggt utan att fråga bostadskonsumenterna hur de egentligen vill bo. När man ändå ibland mött en konsumentopinion har planerare och politiker saknat vanan att lyssna. Den just nu intensiva debatten om markbostäder är ganska typisk. Det konsumentintresset är ju i och för sig långt ifrån nytt. Folk har väl egentligen alltid velat bo i lägenheter med markkontakt, som vi nu formulerar det även om vi inte gjorde det tidigare. Höghusen är en eftergift åt en byggteknik som vuxit fram ur, som det nu har visat sig, delvis tvivelaktiga ekonomiska kalkyler. När i den debatten det enda alternativet till höghus var villa med den egna tomten var det alltför lätt att visa hur den sortens byggande var ett kommunalekonomiskt dyrt sätt att tillgodose en bostadsform som ändå bara stod öppen för folk med relativt hyggliga inkomster. Med det resonemanget lät man sig alltför ofta nöja. Därför har också de betonggrå flervåningskolosserna spritt sig i ringar kring våra tätorter och fyllts med folk som egentligen inte alls har velat bo där men som inte haft något annat val. I dag vet vi att det ensidiga höghusbyggandet även från kommunalekonomisk synpunkt i stor utsträckning varit en felsatsning. Nu står runt om i landet tusentals lägenheter i de nya flervåningshusen tomma, medan folk köar för att komma åt egnahemstomter, radhus eller andra former av bostäder med markkontakt. Den situationen har redan på sina håll tvingat fram ett nytänkande. Plötsligt har det visat sig möjligt att bygga småhus med så låga insatser att de är tillgängliga även för folk med måttliga inkomster. I vissa kommuner bygger man radhus för uthyrning.

En slutsats av detta måste naturligtvis vara en ökad satsning på låghusbebyggelse i olika former. En annan lärdom, minst lika viktig, måste vara att man också i fortsättningen som man fått göra i annan produktion tar reda på vad det är för produkter som konsumenterna egentligen vill ha. Vill vi öka valfriheten på bostadsmarknaden är det nödvändigt med en målmedveten satsning också för att hålla kostnaderna på en rimlig nivå. Trots relativt förbättrade möjligheter att få bostadstillägg och trots ett paritetslånesystem som i dag gömmer undan en avsevärd del av den egentliga bostadskostnaden upplevs hyran som en alltför tung post även för människor i vanliga inkomstlägen. I själva verket är situationen i detta avseende på många håll i landet mycket alarmerande, och det skulle förvåna mig om inte vinterns proteststorm mot de höga livsmedelspriserna kommer att få en efterföljare i höst, när de nya hyrorna blir klara. Departementschefen har naturligtvis inte kunnat undgå att ta upp kostnadsproblemet i årets proposition. Men utöver en hänvisning till pågående utredningar och en del rationaliseringar på det administrativa området, som han visar på, har han inte mycket att komma med. Med tanke på att kapitalkostnaderna spelar en så dominerande roll för hyresnivån ligger det naturligtvis nära till hands att kräva en sänkning av bostadslåneräntan. Då måste man emellertid ha klart för sig att paritetslånesystemet i viss utsträckning neutraliserat effekten av räntan, om man ser till den i dag faktiskt utgående hyran. När vänsterpartiet kommunisterna t.ex. föreslår att vi bör ha en, som de säger, låg och fast ränta på bostadslånen måste de, om de menar allvar, ha i tankarna en bostadslåneränta som gör kapitalkostnaderna lägre än vad som motsvaras av den s.k. basannuiteten, alltså 5,1 procent. Först om man gör det leder en räntesänkning till en sänkning av hyrorna i den dyra nyproduktionen. Men då handlar det också om en sänkning långt under vad som är marknadsmässigt motiverat, och det kommer i realiteten att bli fråga om en mycket kraftig generell subventionering, vilket vänsterpartiet kommunisterna samtidigt säger sig inte vilja ha. Samtidigt måste givetvis de som förordar att paritetslånesystemet skall avskaffas — de må ha aldrig så bestickande sam hällsekonomiska argument för det förslaget — räkna med att den i dag utgående hyran då kommer att stiga med effekten av de ca 2,5 procent som skiljer kapitalkostnaden inom paritetslånesystemet och den verkliga kapitalkostnaden. Det skulle betyda att hyrorna i somliga fall ökade med uppemot 40 procent. Vi har för vår del föreslagit en ökad andel i statliga lån i enskilt byggda småhus och flerfamiljshus. Det skulle skapa likvärdigare konkurrensvillkor mellan allmännyttiga och kooperativa företag på den ena sidan och de privata företagen på den andra, vilket bör ha en kostnadspressande effekt i sig. Dessutom menar vi att låneunderlaget för alla statsbelånade hus borde räknas upp så att det sammanfaller med pantvärdena, vilket ökar den del av byggnadskostnaderna på vilken statliga lån utgår. En sådan här åtgärd skulle sänka boendekostnaderna i framför allt de nu ofta mycket dyra saneringsprojekten. Vi menar att man över huvud taget skall bättre ta vara på möjligheterna att pressa boendekostnaderna genom att skärpa kravet på konkurrens inom bostadsbyggandet. Det gäller på byggmaterialssidan, där ett fåtal jätteföretag nu behärskar en marknad där prisoch kartellövervakningen är ganska bristfällig. Men det gäller även i själva byggledet, och då både flerfamiljshus och småhus. I folkpartiets partimotion föreslås att anbudskonkurrens i princip skall uppställas som villkor för statliga lån. Principen bör alltså, enligt vår mening, vara att statliga lån skall utgå till det företag som efter en öppen anbudstävlan visat att det kan bygga billigast. Det bör vara principen, även om det ibland kan finnas skäl att göra undantag. I dag är det inte på det viset. Bara ungefär 40 procent av flerfamiljshusen byggs efter anbudskonkurrens, och när det gäller småhus är anbudsdelen förmodligen inte större. Det är anmärkningsvärt, tycker jag, att intresset för anbudskonkurrens är så svagt, när man i flera undersökningar klart visat att de hus som byggts efter det att man har infordrat anbud från flera företag är klart billigare än de som byggts utan sådant anbudsförfarande. Den s.k. låneunderlagsgruppen i bostadsstyrelsen har under ett antal år följt den här saken och t.ex. för 1970 konstaterat att av 15 undersökta projekt där kostnaden låg 5 procent under det s.k. lånetaket, dvs. anmärkningsvärt billiga byggen, så var det 12 som var konkurrensprojekt. Inget av de här billiga projekten hade man räknat fram i en s.k. förhandlingsentreprenad, som är en mycket vanlig metod att bestämma vem som skall få bygga ett visst område. I en artikel i nr 6 av tidskriften Att bo redovisar Ants Nuder och Bengt Johnson en undersökning om byggkonkurrens när det gäller småhus, som grundar sig på ett arbete som utförts av institutionen för byggnadsteknik vid tekniska högskolan i Stockholm. Den visar först och främst en anmärkningsvärt stor skillnad i kostnad mellan privatfinansierade och statligt belånade grupphus. I Storstockholm var prisskillnaden i medeltal 90 000 kronor 1970 för likvärdiga projekt. Men undersökningen visar också på anmärkningsvärt stora prisskillnader mellan olika statsbelånade småhusprojekt beroende på om de byggts efter anbudskonkurrens eller inte. I den här undersökningen tog man ut projekt som hade åsatts samma pantvärde, dvs. sådana projekt som av lånemyndigheterna bedömts ha samma värde i vad gäller utförande och standard. Produktionskostnaderna varierade från 7 procent över detta värde till 18 procent under, eller mellan 140 000 och 177 000 kronor. Det betyder drygt 20 procent lägre produktionskostnader i det fall där man byggt med effektiv konkurrens. Undersökarna påpekar att det visserligen finns många andra faktorer som bestämmer vad ett småhus kostar att bygga, men finner i de undersökta fallen att priset genomgående sammanhänger med på vilket sätt producenten skaffat sig rätten att bygga, dvs. konkurrensförhållandena. Det system som vi nu förordar innebär t.ex. att man i en kommun inte som nu kan tilldela låt oss säga Riksbyggen ett visst område och sedan överlåta åt det företaget att bestämma att t.ex. BPA skall få entreprenaden. BPA måste först i en öppen anbudsgivning visa att man kan bygga billigast. Även när privata företag äger den mark som skall bebyggas måste företagen kunna bevisa att deras byggnadskostnader är likvärdiga med konkurrensprojektens. Och här ligger enligt min mening en annan väsentlig fördel med kravet på anbudskonkurrens. Det kommer rimligen — och mera ju mer kommunal mark vi har — att motverka markspekulation. Ett av skälen till att de stora byggföretagen i dag köper upp stora områden är ju att man därigenom vill tillförsäkra sig rätten att bygga, vilket ur företagets synpunkt naturligtvis är helt rimligt.

Vi skulle med den uppläggning vi föreslår begränsa konkurrensen om mark, som vi vet leder till att boendekostnaderna pressas i höjden, och öka den konkurrens i byggledet som vi vet leder till lägre produktionskostnader. Givetvis blir, som jag sade tidigare, förutsättningarna för anbudskonkurrens bättre ju mera av den mark som kommer till användning för nya bostadsområden ägs av kommunerna. Tyvärr har utskottsmajoriteten avvisat det här förslaget, bl.a. därför Nr 60 att det finns en utredning även på detta område. Utredningar går det ju Onsdagen den alltid att hänvisa till, och på bostadssidan är de legio. Men jag skulle gärna 19 april 1972 vilja ställa en fråga, och det finns tillfälie för de socialdemokrater som kommer efter mig på talarlistan att svara. Man säger bl.a. att man väntar på utredning. Vilka andra skäl är det då som gör att man från socialdemokratiskt håll år efter år avvisat det här kravet på ökad konkurrens i byggandet? Några egna förslag när det gäller att pressa byggkostnaderna har man ju ännu inte presterat. Att anpassa byggandet till de boendes krav och att hejda fortsatta ökningar av hyreskostnaderna måste vara två av bostadspolitikens viktigaste uppgifter just nu. Det betyder inte att bristen på bostäder upphört att vara ett problem och att vi kan slå oss till ro när det gäller byggandets omfattning, även om debatten i dag mera handlar om lägenheter utan folk än om folk utan lägenheter. Någon aktuell statistik på hur stor andel av nyproduktionen som inte kunnat hyras ut inom viss tid från färdigställandet finns inte. De senaste uppgifter som vi har gäller tiden från 1967 t.o.m. juni månad 1971, då debatten om de tomma lägenheterna började. Dessa siffror visar att det antal lägenheter som inte kunnat hyras ut ännu tre månader efter att de blev färdiga visserligen var ganska högt på sommaren förra året, 3,9 procent för hela riket, men att vi t.ex. under 1968 hade betydligt högre noteringar utan att någon då egentligen oroade sig över det här fenomenet. I vissa delar av landet var antalet avsevärt högre. I brist på aktuella informationer — och det är dess värre en situation som vi ofta tvingas konstatera inom bostadspolitiken — är det naturligtvis vanskligt att ange några säkra omdömen om orsakerna bakom detta fenomen. Helt allmänt kan naturligtvis sägas att det kostar pengar att ha många lägenheter stående tomma någon längre tid, pengar som i sista hand hyresgästerna kommer att få betala på hyran eller på skattsedeln. Därför är det naturligtvis angeläget att man på varje ort planerar bostadsbyggandet så att det så långt möjligt svarar mot den faktiska efterfrågan. Å andra sidan är ju en viss andel tomma lägenheter en nödvändig förutsättning för — eller skall vi säga ett belägg för — att vi har en någorlunda rörlig bostadsmarknad, dvs. en viss valfrihet för bostadskonsumenterna. Hur hög andel som är samhällsekonomiskt motiverad vågar jag inte säga. Men det kan vara skäl att påminna sig att en del av orsakerna till att vi i dag på sina håll har en så pass hög andel nyproducerade bostäder som är svåra att avyttra ju är en direkt följd av bostadsbristen. Det forcerade byggandet har inte medgett en rimlig konsumentanpassning, vilket lett till att vi byggt fel bostäder, dvs. bostäder som konsumenterna säger nej till när de har en möjlighet att välja. Det går alltså att hävda att en viss andel tomma lägenheter är försvarbar även ur renodlat ekonomiska synpunkter. Dessutom är det sannolikt så att det säljmotstånd som finns mera har att göra med de höga hyrorna än med att vi byggt för mycket. Vi har fortfarande tiotusentals människor i bostadskön som saknar egen bostad. Dessutom har vi enligt 1970 års bostadsräkning fortfarande cirka en 23 kvarts miljon omoderna lägenheter, därav omkring 160 000 som saknar så elementär utrustning som vattenoch avloppsledning. Antalet människor i det här landet, där det ändå byggs mer bostäder än på många andra håll, som kan sägas ha en mycket dålig bostadsstandard, är ett par miljoner. Därför kan det inte bli tal om att minska bostadsbyggandet, som föreslås i en del motioner i år. Vi har för vår del också accepterat regeringens bostadsbyggnadsram för nästa år, men vi anser det viktigt att besked om väntade minimiramar skall kunna ges till samtliga kommuner för hela femårsperioden, inte som enligt regeringens förslag för den senare delen av perioden bara till de mest expansiva delarna av landet. Dessutom menar vi att privatfinansierat och statsbelånat byggande skall sammanföras inom samma ramar och att lån till de s.k. styckebyggda småhusen — dvs. de som byggs av ägaren själv i regel — skall kunna läggas utanför dessa ramar. Fördelningen mellan kommunerna bör, menar vi, i sin helhet göras på länsnivå, där man har bättre möjligheter än på centralt håll i Stockholm att bedöma det lokala byggnadsbehovet. Vi menar också för vår del att statsmakterna genom att i god tid ge besked om vilket bostadsbyggande som man kan räkna med ute i kommunerna inte bara underlättar den långsiktiga bostadsplaneringen, vilket i och för sig är mycket viktigt, utan också underlättar en anpassning till de regionalpolitiska målsättningarna, där sammanvägningsansvaret ju ligger på länsmyndigheterna. Här är det just, som jag sade, fråga om en anpassning och inte fråga om att använda bostadsbyggandet som styrmedel. När utskottet i det sammanhanget enhälligt uttalat att en strypning av bostadsbyggandet inte får utnyttjas för att hejda befolkningstillväxten i storstadsområdena, så betyder det naturligtvis inte att vi skulle vara motståndare till en sådan dämpning. Men utskottet har dragit den enligt min mening — och kravet är också framställt i folkpartiets motion — helt riktiga slutsatsen att en strypning av byggandet i storstäderna i första hand, om den kom till stånd, skulle innebära sämre bostadsstandard för de människor som redan bor i dessa områden. Det kan vara befogat att göra detta uttalande i dag när det är alltför vanligt att man i ett i och för sig vällovligt nit att värna om naturmiljön är beredd att säga nej till praktiskt taget allt nybyggande. Vad man alltför ofta glömmer bort i den debatten är att det sättet att rädda en miljö samtidigt blir ett hot mot en annan miljö, den minst lika viktiga boendemiljön. För de tiotusentals familjer i storstadsområdena som bor trångt i våra alltför många dåliga lägenheter ter sig den här sortens miljöradikalism nog mycket cynisk.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

Herr talman! Civilutskottets värderade ordförande började denna debatt med något slags lägesbeskrivning av partiernas ståndpunktstagande i bostadsfrågan. Om avsikten var att frysa ut moderaterna ur debatten med uttalandet att moderaterna hade ställt sig utanför och bara beklagar sakernas tillstånd, så kanske det kunde föranleda en representant för moderata samlingspartiet att nu tiga still. Men när jag sedan hörde utskottsordförandens beskrivning av centerpartiets och folkpartiets konstruktiva och positiva insatser i bostadsfrågan — som det hette — förstod jag att omdömena kanske inte var så nyanserade som de var avsedda att vara. Och därför tar jag mig nu friheten att orda här. Man kan naturligtvis föra en bostadsdebatt på många olika sätt. En sådan debatt erbjuder alltid mycket stora svårigheter. De föregående talarna har inledningsvis berört dem. Svårigheterna består väl framför allt däri att det är så många frågor av byggnadsteknisk, ekonomisk-teknisk och lagteknisk karaktär som är involverade i hela problemkomplexet. Men man kan ju försöka — och det tänker jag göra — att från olika håll belysa det som vi upplever som dagens bostadssituation.

Konkurserna har varit mångfaldiga, och det talar ett ganska allvarligt språk. Många företag har också känt av att kostnadsutvecklingen på skilda områden har varit besvärande.

Detta är väl alldeles riktigt.

Jag tror att det är en alldeles riktig bedömning, och jag tycker att detta borde sägas någon gång i debatten, därför att det vittnar om en produktivitetsutveckling på bostadsproduktionens område i vårt land som är värd ett gott betyg. Ändå kan man naturligtvis instämma i departementschefens önskemål om ytterligare förbättring, likaså i hans bedömning att den förbättringen är beroende av åtgärder som stat och kommun, byggherrar, entreprenörer m.fl. kan komma att vidta. Om man nalkas bostadsdebatten från konsumentsidan är det kanske i dag svårt att få fram positiva spontana uttalanden. Konsumenterna säger att de inte får de bostäder de vill ha, att hyrorna är för höga, att det byggs för få småhus i förhållande till efterfrågan och att boendemiljöerna ofta är olämpliga, i synnerhet för barnfamiljerna. Jag tror att missnöjet är värt att lyssna till. Måttfullt eller överdrivet framförd är kritiken ändå ett uttryck för vad människor i dag upplever som svårigheter eller rent av trångmål. En bostad hör nu en gång för alla till livets nödtorft, vilka anspråk man sedan än individuellt ställer på den. Den tredje intressenten i bostadsdebatten är samhället, stat och kommun, som står för bostadspolitikens utformning i egentlig mening. Både den ekonomiska och den sociala sidan av bostadsfrågan gör den till ett samhällsintresse av mycket stora mått. I moderata samlingspartiets partimotion pekar vi på att närmare 25 miljarder omsätts i byggproduktionen med dess följdinvesteringar och att drygt 300 000 människor är direkt sysselsatta i verksamheten, som skall ge ännu fler bostadskonsumenter goda, ändamålsenliga bostäder till rimliga priser. Sverige ligger etta bland OECD-länderna i fråga om antalet välutrustade, nyproducerade lägenheter per tusen invånare. Detta framhöll vår statsminister senast i förra veckan i en TV-debatt. I det uttalandet finns mycket av berättigad glädje över att programmet om en miljon lägenheter på tio å: håller. Trots detta menar vi i moderata samlingspartiet att det är mycket som brister i bostadspolitiken, ja, vi går längre och säger att den är värd hård kritik. Är det inte nu uppenbart att den hårda styrningen efter socialistiskt mönster med regleringar, föreskrifter och kvotregler inte har blivit så lyckad som den avsåg att bli? Är det inte uppenbart att det måste vara fel någonstans när vi nära 30 år efter andra världskriget måste ha kvar en kristidsreglering sådan som hyresregleringen?

Ligger det inte åtskilligt i moderata samlingspartiets påstående att bostadskonsumenten känner sig berövad sin valfrihet vid sin bostadsefterfrågan och att bostadspolitiken måste inrikta sig på att återge honom den valfriheten? Herr talman! Civilutskottets betänkande nr 9 har inte mindre än 23 reservationer och ett särskilt yttrande hängande vid sig. Även om det är mindre än tidigare år är det ändå ganska mycket. Det beror naturligtvis på det flitiga motionerandet på bostadspolitikens område, och motionerandet i sin tur beror på att här har funnits och finns i riksdagen så mycket intresse för bostadspolitiken, så mycket som man vill förändra eller rätta till. Vad vi, herr talman, från moderata samlingspartiets sida vill framhålla — både motionsoch reservationsvis — kommer sannolikt från regeringspartiets sida att karekteriseras som ”gamla bekanta”. Sådana skall man ju ha i riksdagen, och med våra egenartade traditioner i det här huset, ärvda ifrån det andra huset, har vi en viss benägenhet att nonchalera s.k. gamla bekanta, och man glömmer gärna bort att det kan finnas ett visst värde i gamla bekantas ihärdiga trofasthet. Jag vill, innan jag går in på de reservationer som vi moderater fogat vid utskottets betänkande, peka på ett par inslag som ger något av en ny belysning åt våra förslag. Vi har haft anledning att också i det bostadspolitiska sammanhanget anknyta till den aktuella samhällsekonomiska och fortfarande konjunkturosäkra situationen, som behandlades med mycket stort eftertryck när finansplanen tidigare var föremål för debatt här i kammaren. Vi har också fäst uppmärksamheten vid den gemensamma borgerliga reservation som var fogad vid finansutskottets betänkande och som handlade om de ekonomiskt-politiska avvägningar som borde leda till prioriteringar i fråga om näringslivets investeringar generellt.

Den aviserade utredningen skall gälla bostadsfinansieringssystemet.

De i förhållande till propositionen mer begränsade ramar som vi föreslår bör i första hand gälla flerfamiljshus, för att man — som vi menar — skall kunna tillmötesgå det växande kravet på småhusbebyggelse. Det är i dagens läge angeläget att få underlag för en mera realistisk bedömning av dylik bostadsbyggnadsvolym de närmaste åren, och det är en uppgift som vi vill hänskjuta till boendeutredningen för skyndsam utredning. Detta vill utskottet nu inte gå med på.

Jag vill i detta sammanhang, herr talman, yrka bifall till reservationen 1b. Det bostadsfinansieringssystem — det s.k. paritetslånesystemet — som de föregående talarna har berört kom till 1968 för att avveckla de generella bostadssubventionerna — detta sades tydligt ifrån. Systemet hade dock inte riktigt den effekten. Vi fick i stället ett system, där låntagarnas skuld till staten har ökat år från år. Det råder ovisshet om huruvida sådana hyror någonsin skall kunna tas ut att lånen kan återbetalas. Med skuldökningen — den uppgår redan till ca 3 miljarder kronor — växer kravet att staten skall ta sitt ansvar genom framtida avskrivningar, som kan komma att gälla årliga miljardbelopp. Detta är naturligtvis inte riktigt vad man hade tänkt sig. Vi kan säga att det är olyckliga omständigheter som har gjort att paritetslånesystemet inte fått den avsedda effekten. Men då hade det väl funnits skäl att söka förändra systemet i någon mån och rätta till det som medfört olägenheter. Det måste ju kännas egendomligt för människor att veta att de, när de betalar sin hyra, samtidigt ådrar sig en skuld, eftersom de inte har betalat hela hyran, en skuld som ökar år från år. Det är emellertid med stor tillfredsställelse som jag ser att moderata samlingspartiets krav nu skall bli åtminstone i viss mån tillgodosett genom, som det heter, ”en grundläggande översyn av bostadsfinansieringen”. I reservationen 6, som jag yrkar bifall till, förutsätter vi att utredningsdirektiven även skall omfatta en avveckling av paritetslånesystemet. Vänsterpartiet kommunisterna har nu som tidigare yrkat på att man skall övergå till en statlig totalfinansiering av bostadsproduktionen. Jag ser att inrikesministern kommer att besvara en interpellation snart nog i denna fråga. Därför skall jag inte alls uppehålla mig vid den punkten.

Jag yrkar bifall till reservationen 8 b, som berör denna fråga. Med den inställning som vi tidigare har haft och även nu redovisar till paritetslånens vanskligheter kan vi inte gärna tillstyrka herr Bergmans motion om att paritetslånen skall utsträckas att omfatta avgäldsräntan vid tomträtt. Det finns även andra invändningar att göra mot hans förslag, och det är egentligen ganska förvånande att utskottet har kunnat tillstyrka ett förslag, som i dag får ganska oöverblickbara konsekvenser. Jag yrkar bifall till reservtionen 9, där vi från moderata samlingspartiet behandlar denna sak. Reservationen 11 b om de övre lånegränserna, som ju syftar till enhetliga — varför inte kalla dem jämlika — förhållanden för olika låntagarkategorier ber jag att få tillstyrka, och likaså reservationen 17, där vi liksom tidigare yrkar avslag på medelsanvisningen till Lånefonden för kommunala markförvärv. Motiveringarna är tidigare så grundligt redovisade att jag med den tidsbegränsning som nu har blivit en moralisk vana i riksdagen underlåter att uppräkna dem. I reservationen 18 har herr Wennerfors och jag yrkat bifall till en motion av herr Turesson, en motion som fäster uppmärksamheten på det ökande behovet av att i byggnadsforskningen vidga och fördjupa kunnandet om hur kulturhistoriskt värdefull bebyggelse bör hanteras. Jag yrkar bifall också till den reservationen. Slutligen, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 12 och 14, som de föregående talarna har omnämnt, och i övrigt bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Fröken Ljungberg var en smula ledsen på mig, kanske t.o.m. förgrymmad, för att jag vågade påståendet att moderata samlingspartiet har ställt sig utanför en mera ingående debatt om bostadsbyggnadsproblemet. Jag skulle därför gärna vilja tala om hur jag har kommit fram till den slutsatsen. Det har jag gjort genom att läsa den moderata partimotionen om bostadspolitiken, och jag skall här citera ett par rader ur den.

Bostadskonsumenten måste ges valfrihet vid sin bostadsefterfrågan.” Detta är vad jag kallade de övergripande målen, varom vi alla var ense.

Utskottet förlitar sig inte på de s.k. fria marknadskrafterna i den utsträckningen. Jag tror att bostadspolitiken i framtiden måste i långt högre grad än förut anknytas till den regionala planeringen.

Detta var bara en liten förklaring till hur jag kommit fram till min slutsats, fröken Ljungberg.
Herr talman! Jag visste inte att centerpartiet var främmande för konkurrensens betydelse i den friare marknadshushållningen. Det gläder mig att i varje fall folkpartiets representant för en stund sedan här sade sig förstå denna betydelse. I övrigt finner jag inte anledning att ytterligare illustrera det uttryck som herr Grebäck använde inledningsvis när han sade att man i bostadsdebatterna tidigare talat om bostadsmaffians inre uppgörelse. Det är kanske inte värt att repetera sådana uppgörelser.
Herr talman! Jag tror att det är litet felaktigt att som så ofta sker tala om bostadspolitiken som en mycket svårbegriplig problematik, avsedd kanske endast för specialister. Vi kan i alla fall konstatera att bostadspolitiken omspänner ett fält, som rymmer en väsentlig del av människornas tillvaro. Problematiken blir omfattande och delvis invecklad, men den företer därför inte någon annan bild än den samhällslivet i övrigt gör. I det egna hemmet — vare sig detta nu är en hyresbostad eller en villa — tillbringar människan en väsentlig del av sitt liv i vaket eller sovande tillstånd. De flesta tillbringar där huvuddelen av sitt liv — jag talar nu om Medelsvensson och inte om riksdagsmän och andra som väl får anses förete ett avvikande mönster härvidlag. Det är alldeles uppenbart att det i allra högsta grad måste intressera 3 människorna hur dessa frågor ordnas. När vi i riksdagen diskuterar bostadskvoter för innevarande år och de närmaste åren framåt, bostadsbyggandets omfattning och inriktning, är det klart, att man måste fråga sig om våra bedömningar är riktiga.

Ja, detta får framtiden utvisa. Vi tycker naturligtvis att de som tidigare skött bostadspolitiken gjort detta dåligt — i den mån det fanns en bostadspolitik under gångna årtionden. Man planerade dåligt, byggde dåliga bostäder osv. Detta har medfört, att vi i våra dagar behöver ha så stor bostadsproduktion att under en relativt kort tid nästan hela bostadsbeståndet förnyas. Men vi frågar oss om mycket av det som byggs i dag kommer att accepteras under 50 å 60 år. Det är naturligtvis så mycket mera bekymmersamt som förutsättningen är att det skall betalas under så lång tid. Då vill man ju gärna att det på ett något så när hyggligt sätt kan fungera under denna tid. Här har boendekostnaderna förts på tal. Det är naturligtvis den problematiken som mer och mer blir dominerande. Jag tycker att det i och för sig skulle vara ett tecken på välstånd och en riktig ordning i samhället om vi i fråga om boendet hade möjligheter att välja; om man inte behövde ställa sig i en kö och sedan ta emot den bostad man tilldelas efter en kortare eller längre väntan. Man skulle ha möjlighet att själv välja, liksom man beträffande annan konsumtion i stor utsträckning har valmöjlighet, även om ekonomin naturligtvis lägger hinder i vägen när det gäller såväl bostadskonsumtion som annan konsumtion. I fråga om boendet har detta ju inte varit det största hindret.

Boendet har blivit för dyrt trots att man, som fröken Ljungberg påpekade, skjuter åtskilligt av kostnaderna framför sig genom paritetslånen. I och för sig ligger det i sakens natur att man kan skjuta kostnaderna något framför sig genom paritetslånesystemet. Det byggdes ju upp för detta ändamål. Men bekymret är att för stora summor varje år får skjutas på framtiden. Om detta fortsätter utan att man gör betydande ändringar innebär det att inte bara summorna per år utan också tiden då man får skjuta kostnaderna framför sig blir så betydande, att det samlade resultatet verkar i hög grad avskräckande. Vi hälsar därför med tillfredsställelse den proposition som har lagts om en teknisk lösning i närtiden av paritetslånesystemets bekymmer, men framför allt naturligtvis den aviserade utredningen om bostadsekonomin på längre sikt och finansieringen av bostadsbyggandet. Vi är dock klart medvetna om att det gäller utomordentligt besvärliga problem och frågeställningar. Paritetslånesystemet har hittills verkat ganska dåligt — man har ådragit sig en våldsamt ökad skuldsättning. Detta beror naturligtvis framför allt på den mycket höga räntenivån och det anmärkningsvärda, att trots att vi nu under en relativt långt tid haft diskontot på en hygglig nivå har den långa räntan endast sänkts mycket obetydligt under den tiden. Hade den långa räntan legat på en i förhållande till diskontot rimlig nivå, skulle ju faktiskt paritetslånesystemet i dag kunnat fungera relativt hyggligt. Det är rätt egendomligt att utlåningsräntorna skall behöva ligga på en sådan nivå som de gör i dag. Jag vill gärna påtala det mycket anmärkningsvärda i att kanske ingen annan företagsamhet i detta land har haft en sådan lönsamhet som bankväsendet under senare år. Det vittnar ju också de enormt påkostade och dyrbara bankpalatsen om som växer upp som svampar ur jorden runt om i landet, inte minst här i vår närmaste omgivning.

Vid ett sådant här tillfälle finns det skäl att inte bara föra fram kritik utan även ge en komplimang. Jag tycker att bostadsministern har visat en allt förnuftigare syn på dessa problem som berör människorna på ett så väsentligt sätt och där tyvärr under en lång följd av år de boende haft alltför små möjligheter att få sina intressen tillgodosedda. Det verkar att ha varit de byggande mer än de boende som bestämt hur bostäderna skall te sig, hur bostadsmiljöerna skall utformas OSV. Jag vill sedan gå över direkt till reservationerna. Folkpartiet och centerpartiet har ju i huvudsak gemensamma reservationer. Herr Ullsten har motiverat de flesta av reservationerna, och jag behöver därför inte säga så värst mycket på dessa punkter. Jag vill bara i fråga om reservationen 1 beträffande bostadsbyggandets omfattning starkt understryka att vi önskar bryta ut de styckebyggda småhusen ur kvoteringen. Det var ju bara för några år sedan som man lade dem under kvotering efter att de tidigare legat utanför. Jag kan inte se att det hade några verkningar som egentligen motiverade att småhusen någonsin lades under kvotering. Det var ju i själva verket på det sättet att man drog in småhusen under kvoteringen i en tid då man speciellt ville inrikta bostadsbyggandet på storstadsområdena genom att dit flytta över bostadsbyggande från övriga delar av landet. Det har nu åtminstone i vissa storstadsområden visat sig att man inte kunnat utnyttja de kvoter som man har blivit tilldelad utan fått lämna tillbaka av dessa. I en sådan situation verkar det ju vara ganska onödigt att behålla kvoteringen av småhusen. Denna borde enligt min mening aldrig ha införts, men när den nu finns är det hög tid att den avskaffas.

Inte minst rent psykologiskt har det verkat oerhört deprimerande för de kommunblock som betecknats som icke expansiva att inte få möjligheter till ett långsiktigt planerat bostadsbyggande genom att de inte omfattas av låneramarna. Beträffande anbudskonkurrensen vill jag bara understryka de synpunkter herr Ullsten anförde och ansluta mig till dessa.

Jag återkommer härefter till frågan om de övre lånegränserna. Den är i och för sig en gammal bekant och utskottets skrivning innebär inte på något sätt en förnyelse. Utskottsmajoriteten har år efter år absolut vägrat att gå med på några jämkningar. Vi anser att lånegränserna för närvarande är för snäva. Enskilda byggare får endast låna 15 procent av staten, småhusbyggare 20 procent osv.

Herr talman! Jag skall sluta med det anförda och ber endast att få instämma i det yrkande som utskottets ordförande herr Grebäck tidigare har framställt om bifall till de reservationer på vilka hans och mitt namn återfinns.